Fru talman! Den 3 mars förra året fick Sverige sitt första dödsfall kopplat till covid-l9. I dag, ett år och två månader senare, är det över 14 000 människor som har fått sätta livet till här i Sverige. Det här är naturligtvis en oerhörd tragedi och ett misslyckande för hela vårt samhälle som kommer att sätta djupa spår under lång tid framöver. Fru talman! Vi ska i dag ta ställning till fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Regeringen har föreslagit att lagen ska fortsätta att gälla till slutet av september 2021. Lagen är alltså tidsbegränsad och har förlängts en gång tidigare. Fru talman! Eftersom pandemin nu fortgår med full kraft och Sverige har Europas högsta smittspridning i samhället, vilket innebär att sjukvården är under mycket hård press, är det viktigt att den tillfälliga lagen förlängs. Det är något som vi sverigedemokrater ställer oss bakom, inte för att vi anser att det är optimalt att fortsätta att lägga restriktioner på branscher och verksamheter som redan har drabbats hårt under pandemin utan för att vi anser att det är nödvändigt för att trycka tillbaka den stora smittspridningen i samhället. Just det här, fru talman, att trycka tillbaka smittspridningen i samhället, är något som regeringen och ansvariga myndigheter har misslyckats med. Det är faktiskt de som bär ansvaret för hur situationen ser ut i Sverige i dag. När andra länder, inte minst våra nordiska grannländer, börjar ta bort sina restriktioner måste Sverige tyvärr förlänga sina restriktioner. Fru talman! Vi ser dock en del brister som vi anser bör åtgärdas i lagförslaget. Vi anser att tillämpningen hade fungerat bättre om regeringens förslag hade innehållit de åtgärder som finns i vår följdmotion. Jag ska ta upp några exempel här. När man beslutar om att ta fram smittskyddsåtgärder är det viktigt att ha en bra och öppen dialog med myndigheter och relevanta branscher, inte minst i dessa tider. Därför är det angeläget att både föreskrifter och allmänna råd tas fram i nära samarbete med dem som driver restauranger, kaféer och serveringsställen - allt för att för att man ska kunna se till att lagen blir så förutsägbar som möjligt för alla inblandade. Den kommer då också att bli mer effektiv ur ett smittskyddsperspektiv. Dessutom, fru talman, anser vi att det bör finnas fler möjligheter att göra mer lokala och regionala anpassningar beroende på pandemin och smittläget för tillfället. Det skulle innebära större tilltro till åtgärderna om de var mer kopplade till hur det ser ut med smittspridning på ett visst ställe i landet. Som vi vet skiljer det sig åt beroende på var i landet man befinner sig. Fru talman! Den föreslagna lagen kommer att innebära negativa ekonomiska konsekvenser för restauranger, kaféer och serveringsställen, oftast på grund av dröjsmål med utbetalningar av ersättningar. Det kan naturligtvis få stora konsekvenser för företag och verksamheter. Det är därför viktigt att det skapas både förutsägbarhet för branschen och förutsättningar för riksdagen att snabbt fatta beslut om nödvändiga ersättningar. Vi anser därför att riksdagen bör understryka behovet av att regeringen i anslutning till beslut som drabbar enskilda skyndsamt redovisar vilka åtgärder som är nödvändiga för att ge stöd till branscher som påverkas. Huvudregeln bör vara att man föreslår en kompensation till enskilda som drabbas ekonomiskt. På så sätt kan vi få ett regelverk som inger förtroende och som fungerar för alla berörda. Till sist, fru talman, vill jag säga att detta ärende ändå visar att berörda branscher ganska snabbt kan ställa om och fungera i en väldigt svår och utsatt situation. Det ska de ha stort beröm för. Men vi från riksdagen måste också göra vår del för att säkerställa att branscherna kan göra detta på bästa sätt. Jag yrkar bifall till vår reservation 2.

Fru talman! Jag längtar efter normalitet. Jag längtar efter det liv som jag hade innan pandemin slog till. Jag längtar efter att få gå på fest. Jag längtar efter att få gå på krogen med många av mina vänner. Jag längtar efter normalitet och glädje, fru talman. Men jag längtar också efter en normalitet i livets sorger och bekymmer. I fredags var jag begravningsofficiant på Skogskyrkogården för en god väns mor och kunde konstatera att bara ett dussin personer fick vara närvarande vid denna begravning. Jag längtar efter en värld där vi också kan få sörja tillsammans på ett normalt sätt. Denna pandemi är fruktansvärd. Den har krävt alldeles för många liv, och den kräver alldeles för mycket av svensk sjukvård. Ungefär 2 000 människor vårdas just nu på svenska sjukhus på grund av denna pandemi. Vi kan bara konstatera att vi inte vet vad som kommer att ske framöver. Vi lever med mycket stor osäkerhet om hur denna pandemi kommer att slå i framtiden. Många som under den första vågen utropade att de klarade detta galant ångrar sig bittert i dag när de drabbas av stora dödstal. Risken för mutationer som slår ut vaccinationerna är överhängande så länge vi inte lyckas vaccinera merparten av jordklotets befolkning. Det finns risk för att vi bli tvungna att omvaccinera oss flera gånger. Det är värt att tänka på. Det är därför som vi har alla dessa restriktioner, inte därför att myndigheter eller regeringen tycker att det är roligt. Vi har restriktionerna därför att det tyvärr är alldeles nödvändigt. Fru talman! Är det så att regeringen och myndigheterna försöker göra livet extra besvärligt just för svenska restauranger, svenska pubar och svenskt nöjesliv? Är de ensamma i sitt sätt att göra livet besvärligt just för besöksnäringen och restaurangnäringen? Nej, så är inte fallet. Jag ringde till Info Norden, Nordiska ministerrådets informationskanal, och frågade hur läget är just nu i de nordiska länderna. Det visade sig att man i Danmark, som hade alla restauranger helstängda från den 16 december och började öppna dem i april, fortfarande har kvar restriktioner. Man får gå på krogen, men bara om man kan uppvisa ett coronapass - ett certifikat. Man har serveringsstopp, och bord måste bokas i förväg - minst en halvtimme innan. Finland, som nästan inte alls har drabbats av pandemin, har regionala restriktioner. Och i Helsingfors, som faktiskt är nästan förskonat jämfört med Stockholmsregionen, stänger restaurangerna klockan sju. Och barerna stänger redan klockan sex. Det är drakoniskt hårda restriktioner mot restaurangnäringen i en storstadsregion som nästan inte alls är drabbad av pandemin. Norge, som också varit förskonat, har regionala restriktioner. I Oslo är restaurangerna stängda, och endast takeaway är tillåtet. På Island, som också varit väldigt skyddat, stänger allt klockan 21. Våra nordiska grannar har alltså slagit till ännu hårdare mot restaurangnäringen - väl värt att tänka på för alla dem som kritiserar Sverige för att vi har varit för milda och väl värt att tänka på i den debatt som pågår just nu. Våra grannar inser att det är nödvändigt att ha viss uppsikt och kontroll när folk går ut och roar sig, blir glada och glömmer restriktionerna för närhet. Jag och regeringen inser också att detta tär på restaurangernas och krogarnas ekonomi. Det är därför man har vidtagit exceptionella stödåtgärder. Åtskilliga miljarder har satsats på att försöka rädda sysselsättningen i denna bransch, och regeringen är beredd att satsa ytterligare pengar om och när det behövs. Fru talman! Jag längtar verkligen efter att få gå ut på krogen igen och sitta där länge tillsammans med mina vänner. Det är en del av det som skapar mitt sociala liv. Jag hoppas att vi alla snart ska få återgå till normalitet. Ingen vill ha det som råder just nu. Men låt oss inte heller vara naiva - denna pandemi är förskräcklig. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Samtidigt, fru talman, ljusnar det i tunneln. Det finns hopp om en bättre morgondag och om att vaccinationerna, som nu äntligen har tagit fart, kommer att rädda många liv, minska trycket på sjukvården, hejda smittspridningen och därmed skapa förutsättningar för att vi ska kunna lätta på restriktioner och rekommendationer. Det finns hopp om att ekonomin ska återhämta sig och att vardagen mer ska återgå till det normala. Fru talman! Jag har sagt det många gånger förr i denna kammare under det senaste året: Regeringen får däremot inte bara hoppas och luta sig tillbaka. Regeringen måste ha beredskap för en fortsatt stor smittspridning och säkerställa att man har verktyg för att kunna hantera olika scenarier. Därför säger vi moderater ja till regeringens förslag om att nu förlänga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till utgången av september. Vi moderater har sedan pandemin började drivit linjen att smittan ska stoppas men jobb och företag räddas. Därför är det viktigt inte bara att regeringen har verktyg för att begränsa smittspridningen utan också att man från regeringens sida använder verktygen med omdöme och inte minst att företag och verksamheter som drabbas och tar skada när verktygen används får kompensation. Restaurangbranschen har under pandemin fått ta en oproportionerligt stor smäll i jämförelse med andra branscher och samhället i stort. Detta har huvudsakligen två orsaker: För det första regeringens saktfärdighet när det gäller att ta fram en bred pandemilag som omfattar olika verksamheter och inte enbart restaurangbranschen, för det andra regeringens oförmåga, och ibland tyvärr, tror jag, ovilja att få på plats stödsystem som är anpassade för restaurangbranschens speciella förutsättningar. I propositionen som vi nu debatterar konstaterar regeringen att förlängningen av lagens giltighetstid innebär fortsatta inskränkningar i egendomsskyddet och näringsfriheten. Lagen innehåller viktiga övergripande bestämmelser om att den som driver ett serveringsställe ska ta ansvar för att utforma verksamheten så att smittspridning kan förhindras. Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att säkerställa att trängsel kan undvikas och att gästerna kan hålla avstånd till varandra. Men lagen ger också regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder. Exempel på sådana ytterligare föreskrifter är det näringsförbud som i praktiken gäller för restaurangbranschen kvällstid. När regeringen vidtar den typen av väldigt långtgående inskränkningar i näringsfriheten måste regeringen säkerställa att drabbade verksamheter får skälig kompensation. Det har en majoritet här i riksdagen, med Moderaterna i spetsen, varit mycket tydlig med och krävt. Fru talman! Tyvärr är det bara att konstatera att de stöd som i dag finns på plats som sagt är illa anpassade för restaurangbranschen samt att utbetalningarna, som tidigare talare har varit inne på här i talarstolen, kommer alldeles för sent. Företag i akut kris tvingas i dag vänta i en, två, tre, fyra, fem, sex, ja kanske uppemot åtta månader innan man får stöd utbetalade. Det håller inte. Stöden måste betalas ut mycket snabbare. Därför har vi moderater föreslagit att stöd ska utbetalas inom fyra veckor. Just nu bereds också ett annat, för restaurangbranschen oerhört viktigt, förslag från oss i Moderaterna, nämligen det om att lönekostnader ska inkluderas i omställningsstödet för företag som inte kan kompensera lägre intäkter med att permittera personal. En restaurang kan inte skicka hem all sin personal och samtidigt hålla öppet. Därför behövs den förändring av omställningsstödet som Moderaterna har föreslagit. Med en snabb vaccination, träffsäkra restriktioner och rekommendationer samt bättre utformade krisstöd och en tidsgaranti för utbetalning inom fyra veckor kan vi stoppa coronasmittan och samtidigt rädda jobb och företag i restaurangbranschen. Detta driver Moderaterna.

Fru talman! Sverige har inte haft någon total lockdown, även om jag har hört vissa politiker småprata om det. Däremot har vi väldigt tydliga rekommendationer, som vi har varit hyfsat duktiga på att följa, och nu genom pandemilagen även tydliga regler som är lagstadgade. Vi har styrt om, för det handlar om människor, om oss, och hur vi beter oss. I många länder med långvarig lockdown har smittspridningen inte minskat över tid utan gått upp och ned, precis som här. Hade vi haft en bättre rustad äldreomsorg och en sjukvård med luft i systemen hade vi haft mycket bättre resultat. Det handlar ju också om detta - inte sant? Så många människor, fru talman, har påverkats av covid-19. Jag tänker på de äldre, som först nu lite försiktigt kan gå ut och röra sig i samhället. Jag tänker på alla barn och unga som studerat på distans. Många barn som har haft skolan som frizon och kanske ett hem som varit hotfullt har farit väldigt illa. Jag tänker på alla unga vuxna som har satt livet på vänt. Festerna är borta och kroglivet nedkrympt till ett minimum. Många har suttit själva i ett studentrum månad efter månad, och det har varit nedbrytande. Vi andra har blivit soffpersoner. Fru talman! Jag saknar middagarna ute, även om en och annan middag har ätits ute. Jag saknar kroghänget på Söders Hjärta. Jag är ju stockholmare, som ni hör, och anser att en stad utan krogar och utan barliv blir megatrist även för oss 60-plussare. Det är likadant i hela Sverige. Vi vill vara på krogen, oavsett om vi bor i Ystad eller Haparanda, och krogbranschen är mycket viktig. Men, fru talman, det är precis som Dag Larsson sa tidigare: Det är bara att titta på våra nordiska grannländer eller på Frankrike, Italien och Portugal och se hur krogbranschen har drabbats. Man har stängt ned. Vi är inte unika. Restaurangbranschen är ju väldigt hårt drabbad av detta. Jag tänker på alla familjekrogar som har fått hanka sig fram, med risk för konkurs. Jag tänker på krogarna i Gamla stan som vi äter lunch på. Jag hoppas att de fixar det här; jag har alltid ett samtal med dem när jag går in och hämtar maten. Jag vill genom detta skicka en hälsning till Rodolfino och Shogun. Jag hoppas också, fru talman, att turisterna kommer tillbaka till Stockholm och till Gamla stan. Självklart finns det en risk med att ha krogarna öppna länge; det handlar specifikt om partykrogar. De krogar jag äter på har dock haft koll och anpassat verksamheten till covid-19 - de har varit jätteduktiga på det, tycker jag. Vi hoppas att krogarna kan öppna igen. Det handlar ju om oss och hur vi beter oss - om att vi fortsätter att hålla avstånd och bete oss som i en pandemi. Det handlar också om att vi vaccinerar oss och om att vaccinet klarar mutationerna. Vi måste vara förberedda. I Stockholm säger vi så här: Vi hoppas på det bästa och förbereder oss på det värsta. Vi har fortfarande en väldigt hög smittspridning. Belastningen på sjukvården är extrem och har varit det i 14 månader, med 12-timmarspass och 16-timmarspass för personalen. Jag tänker på alla som arbetar inom sjukvården. Tänk på dem, även ni andra, och på att sjukvården inte pallar så mycket mer. Vi ska inte stänga ned mer än nödvändigt. Vi ska bara göra det som måste göras - inte en inskränkning i onödan. Men så länge bara 21,9 procent av befolkningen i Region Stockholm har vaccinerat sig - detta är en jumboplats jag inte är stolt över - är vi inte riktigt hemma. Detta handlar om hur man får igång vaccineringen och hur vi kan stoppa mutationerna. I Värmland har 39,2 procent vaccinerat sig, så det ser lite olika ut. Dessa siffror kommer från den 30 april. Folkhälsan måste gå före. Det är ytterst viktigt att vi håller på de regler vi har och att vi vaccinerar oss - det är detta som är A och O - så att vi inte sitter där med mutationer i september. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på alla motioner.

Fru talman! Jag ska fatta mig någorlunda kort. Det är inte över än. Smittan sveper fortfarande omkring oss. Sjukvården går på knäna. Människor är utmattade och får fortfarande inte komma hem till sina familjer så mycket som de borde kunna göra. Vårt land befinner sig i en extraordinär situation. Smittspridningen är mycket hög i stora delar av landet, fru talman, och det går inte att säkert veta när detta är över. Vi ser ju ett ljus. Vi ser att det kommer en annan tid - en bättre tid - men vi vet också att det inte är över ännu. Så snart det är möjligt, fru talman, måste vi öppna detta samhälle igen. Vi behöver det för att själva må bra, för att kunna fika med vänner och släktingar och för att kunna ha födelsedagskalas på restauranger och nattklubbar. Vi behöver det absolut för att människor ska kunna gå till ett jobb - för att företagen och deras anställda ska kunna göra vår vardag roligare och samtidigt finansiera välfärden och det gemensamma skyddsnätet. Vi måste förstås göra det därför att restriktioner inte ska vara ett normalinslag. Det ska inte vara det vanliga sättet vi lever våra liv på - självklart inte. Vi måste öppna så fort det går. Men den tiden är inte här än, fru talman. Detta handlar om liv och hälsa. Det handlar om att vi måste hålla ihop nu. Denna lag säger just att vi måste hålla i, hålla ut och hålla avstånd lite till. Samtidigt måste naturligtvis de som får den allra hårdaste smällen av denna lag få ersättning för de enorma uppoffringar de faktiskt gör. Jag vill yrka bifall till förslaget i betänkandet. Jag hoppas att det vi lever i just nu blir så kortvarigt som möjligt, men jag tycker också att det är helt nödvändigt att vi ser att extraordinära situationer kräver extraordinära lagar.

Fru talman! Jag tycker att den svenska vägen genom denna pandemi har varit väl avvägd. Vi kommer säkert att i efterhand kunna konstatera att man kunde ha gjort väldigt många saker annorlunda, men det är ju en lyx som den som tittar bakåt kan ägna sig åt. Grunden, eller kärnan, och den röda tråden i vägen framåt har varit att pressa ned kurvan, som det heter. Vad är då kurvan? Kurvan är egentligen inte antalet smittade, utan kurvan är belastningen på svensk hälso och sjukvård. Vad är belastning? Jo, belastning är patienter. Patienterna kan vara individer med svår covid. De kan också ha hamnat där på grund av att de har blivit påkörda av någon som varit rattonykter, på grund av att de har blivit misshandlade en sen kväll i krogkön eller på grund av någonting annat. Fru talman! Om vi ska vara ärliga finns det väldigt många trevliga saker med alkohol. Det är en del av vår kultur. Det är en del av vår utveckling mot att få väldigt bra och fina restauranger och ett jättefint utbud av trevliga kulinariska upplevelser. Men det är också någonting som har en baksida. Vi vet att våra akutintag varje normal helg - alltså när det inte är pandemi - fylls av människor som hamnar där på grund av alkohol. De hamnar där på grund av att deras medmänniskor har tappat spärrar, har tappat omdömet och i grund och botten har tappat respekten för sina medmänniskor. Merparten av dem som misshandlas och merparten av olyckorna och trafikolyckorna har alkohol som en gemensam nämnare. Därför är denna restriktion viktig. Detta är ett sätt att hålla nere kurvan. Kurvan består av patienter, och för de sjuksköterskor och undersköterskor som sliter på intensivvårdsavdelningarna med att hålla människor vid liv är det helt ointressant om patienten har hamnat där på grund av covid eller på grund av någonting annat. Det här är ett sätt att hålla nere kurvan, precis som alla andra restriktioner. Detta är kanske också en av anledningarna till att vi och många andra länder - i princip alla länder - har valt att gå den här vägen. Man vet att alkohol påverkar omdömet och människors förmåga att hålla sig till restriktionerna. Därför är det viktigt. Detta är huvudsaken i det beslut vi ska fatta. En bisak är att väldigt många människor som driver företag drabbas på ett oproportionerligt hårt sätt. Detta är någonting som måste hanteras, och det hanteras också. Det kan säkert göras bättre. Det finns myndigheter och andra statliga förvaltningar som behöver skärpa till rutinerna för utbetalningar av stöd och så vidare. Men det är ändå en bisak. Huvudsaken är att vi fortsätter att pressa ned kurvan och håller den nere, för en imploderad svensk hälso och sjukvård är systemfarlig och kommer att riskera ännu fler människoliv än i dagsläget. Med detta sagt önskar jag att pandemin försvinner, så att vi kan gå tillbaka till något normalt. Men jag vill också yrka bifall till utskottets förslag.